Herr talman!

I debatten tidigare i dag har herr Bergman tagit upp problematiken i fråga om byggoch överkostnaderna inom hela bostadssektorn, varför jag ej har anledning att närmare utveckla denna. Frågan gäller ytterst omsorgen om de äldre och de handikappade. Vi vet att vi i dag har drygt en miljon ålderspensionärer. Om tio år har siffran stigit till en och en halv miljon. Vi vet att med åldern stiger omsorgsbehovet. Dessutom finns betydligt mer än 500 000 handikappade. Därför framstår det som en utomordentligt viktig samhällsuppgift att tillhandahålla goda och ändamålsenliga bostäder åt äldre och handikappade. Under många år har såväl staten som kommunerna gjort betydande insatser för att finna lämpliga lösningar på dessa problem. Det har därvid framkommit att man samtidigt måste arbeta efter flera olika linjer, främst mot bakgrund av att de yttre förutsättningarna liksom även de enskilda människornas behov och önskemål företer stora variationer. Det har länge stått klart att en god lösning av särskilt de äldres bostadsfråga förutsätter att den enskildes behov av samhällsinsatser i form av vård och omsorg beaktas. En allmänt omfattad ståndpunkt har varit att man så långt möjligt bör lösa bostadsfrågorna åt de äldre på ett sådant sätt att behovet av vård på institutioner begränsas. Detta synsätt kan numera betraktas som allmänt accepterat. I de fall då de äldre äger eller disponerar ett egnahem har åtgärder för modernisering och upprustning ansetts vara en synnerligen lämplig stödform. Genom en omfattande och generös förbättringslångivning har det skapats förutsättningar för många äldre i vårt land att bo kvar betydligt längre i sitt egnahem än som annars skulle ha varit möjligt. Erforderlig omsorg och vård har i allt väsentligt kunnat tillhandahållas i öppna former. I de flesta fall har detta betytt ökad trivsel för de äldre och lägre sammanlagda kostnader för det allmänna. I åtskilliga kommuner eftersträvar man liknande lösningar även i fråga om sådana äldre som inte förfogar över egnahem. En lösning som håller på att prövas på en hel del håll är att bygga s.k. servicehus. Innebörden är att äldre och handikappade skall erhålla bostad i huset, som också skall förses med vissa kollektiva anordningar för att erbjuda de boende service och även enklare former av vård. Denna service bör även omfatta dem som bor i omkringliggande bostadsområde. Hittillsvarande erfarenheter tyder emellertid på att de statliga bestämmelserna för maximering av låneunderlaget gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att finansiera dylika projekt med statliga bostadslån. Den inom socialdepartementet arbetande pensionärsundersökningen har under hand redovisat preliminära uppgifter som visar att i april 1975 fanns 103 sådana serviceanläggningar med sammanlagt närmare 6 500 lägenheter i 61 kommuner. I lägenheterna bodde närmare 6 900 personer. Av dessa var 1800 personer eller närmare 28 26 relativt gravt handikappade. Samtidigt redovisades ca 1 160 ålderdomshem med ca 60 000 platser. Enligt uppgifter från kommunerna fanns det mer eller mindre konkreta planer på att under åren 1975-1985 bygga ytterligare ca 200 serviceanläggningar av denna typ med sammanlagt ca 9 400 lägenheter. Dessa uppgifter och uppgifter om planerat ålderdomshemsbyggande tyder på att platsantalet i dessa boendeoch vårdformer i relation till antalet 80-åringar och äldre dock totalt skulle sjunka från 30 926 år 1975 till 26 926 år 1985. Ett stopp på byggandet av servicehus för äldre och handikappade skulle innebära sämre valmöjligheter för ifrågavarande grupper och troligen ökade kostnader för samhället totalt genom ökat tryck på andra insatser. Även bostadsstyrelsen har i skrivelse till regeringens bostadsdepartement tagit upp finansieringsproblemen för servicehus för äldre. Bostadsstyrelsen föreslår att den produktionskostnad enligt bästa anbud som länsbostadsnämnden kan godkänna får utgöra låneunderlag för servicehusprojekt som upphandlas i konkurrens. Som förutsättning härför bör gälla att huset uppförs och förvaltas av kommunen eller av annan på kommunens uppdrag och att det med hänsyn till bostädernas uppförande och upplåtelse samt tillgången på gemensamma bostadskompletterande utrymmen kan karakteriseras som servicehus för äldre. Det har antytts att byggandet av servicehus för äldre och handikappade skulle bidra till segregation. Om servicehus byggs så att de även ger service till de omkringboende kan enligt min och utskottets uppfattning detta i stället leda till att bryta en isolering för dem som bor i den egna bostaden. Omsorgen om de äldre och handikappade är en av samhällets viktigaste frågor. Med vetskapen att dessa grupper ökar mycket starkt inom den närmaste fem-tioårsperioden måste alla krafter sättas in för att skapa olika alternativ, eftersom de enskilda människornas behov är så skiftande. Ett av boendealternativen är servicehus. Utskottet är enigt om att finansieringsfrågorna måste lösas och har därför tillstyrkt motionen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna förordar en genomgripande skattereform. Idén i en sådan reform är att angripa orsakerna till de stigande kommunalskatterna. Ett utmärkande drag i den skattepolitiska utvecklingen har varit stigande kommunalskatter, samtidigt som kommunernas ekonomiska situation försvårat genomförandet av angelägna uppgifter. En rad faktorer har medverkat till denna utveckling. Dit hör också statsmakternas egna åtgärder. Sålunda har omläggningen av den statliga beskattningen ökat kommunernas svårigheter. I den skattepolitiska motionen upprepar vänsterpartiet kommunisterna sedan länge framförda krav på åtgärder för att lätta det ekonomiska trycket på kommuner och landsting. Tillförandet av en progressiv statskommunal enhetsskatt anges som en lösning på längre sikt, men redan nu måste åtgärder vidtas för att motverka de stigande kommunalskatterna. Av den orsaken yrkar vi i vår motion att riksdagen uttalar sig för att den allmänna arbetsgivaravgiften slopas för kommuner och landsting. Vi förordar ett statligt övertagande av kostnaderna för viktiga delar av kommunernas och landstingens verksamhet, t.ex. kostnaderna för bostadstillägg till pensionärerna. Vi anser det inte försvarbart att inga åtgärder vidtas enbart därför att utredningar pågår, vilket man nu skyller på från utskottets sida. Vissa åtgärder är fullt möjliga att vidta oberoende av pågående utredningar. Vi upprepar krav som vi tidigare framfört, nämligen krav på införande av ett statligt grundbidrag till pensionärernas bostadstillägg. De kommunala bostadstilläggen till folkpensionärerna, KBT, är ännu mer kännbara för kommunerna genom att de i sin helhet betalas av resp. kommun. Vänsterpartiet kommunisterna har i olika sammanhang föreslagit att ett särskilt grundbidrag på 500 kr. skall betalas av staten för att hålla nere de kraftigt stigande kostnaderna för kommunerna. Utgifter för bostadsbidrag utgör en tung post i kommunernas budget, även om staten svarar för en betydande del därav. Om staten helt övertog kostnaderna för det statskommunala bostadstillägget och svarade för ett grundbidrag till folkpensionärernas bostadstillägg skulle det medföra flera fördelar. Bl. a. skulle man då kunna tillämpa enhetliga regler och få större rättvisa mellan invånarna i olika kommuner. Man skulle vidare avlasta kom munerna betydande kostnader för deras del av bostadstilläggen och för administrationen. Sammantaget torde också betydande rationaliseringsvinster kunna göras för både stat och kommun. Vi vidhåller därför våra tidigare förslag. Vår motion har samma innebörd som den socialdemokratiska reservationen 7 vid civilutskottets betänkande nr 18. Det är inte på det sättet att vi bara vill skyffla över pengar till kommunerna utan att ha någon kontroll över dem — alltså att kommunerna skulle kunna göra vad som helst med de 500 kr. i grundbidrag som vi föreslår. Nej, givetvis skall pengarna vara med och stimulera till utbyggt KBT inom kommunerna. Därmed kan jag väl anses ha preciserat ändamålet, så att socialdemokraterna inte behöver tveka på den punkten. Herr talman! Låt mig sedan göra ett citat av vad som sades så sent som den 7 maj 1976, alltså för mindre än ett år sedan. Det var när civilutskottets betänkande 1975/76:25 behandlades. Då anfördes: ”I reservation nr I a tar vi upp det problem som uppstår i de kommuner som har en negativ åldersstruktur och därmed oftast låg skattekraft. Med nuvarande konstruktion av bostadsstödet, enligt vilken det är kommunerna som betalar, orkar inte dessa skattesvaga kommuner med att betala det bostadsstöd som deras pensionärer är i behov av. Och då uppstår en stor orättvisa mellan pensionärer, beroende på i vilken kommun som de bor i — skillnaden kan vara mycket stor. Medan vissa kommuner betalar ut ett bostadsstöd som täcker hela bostadskostnaden finns det också exempel på kommuner, som bara ger någon hundralapp i månaden. Vi reservanter kräver nu förslag från regeringen om ett generellt statligt bidrag till kommunerna, som skulle dels ge pensionärerna större rättvisa, dels utjämna skillnader mellan kommuner med olika åldersstruktur.” Herr talman! Vi från vpk har i många år motionerat om ett statligt grundbidrag därför att kommunerna måste avlastas det här betungande ekonomiska ansvaret — ett ansvar som bara tenderar att öka. Men det inlägg som jag citerade var inte gjort av någon kommunist. Det var gjort i reservation av dåvarande riksdagsledamoten fru Olsson i Hölö, vår nuvarande bostadsminister. Den gången ansåg inte centerpartister och folkpartister att man skulle avvakta något utredningsresultat. Den som stod för motionen, främst i ledet, för att påstå sig vilja vara den som var i stort sett ensam om att ta till vara den stora väljargruppens — pensionärernas — intressen var ingen mindre än den nuvarande statsministern Fälldin. Varför kryper nu herr Fälldin gång på gång baklänges från de krav på förbättringar som man tidigare försökt göra politik av, krav som man ställt för att ställa sig in hos så stora väljargrupper som möjligt? Skall vi få ett nytt ordspråk, ett till i raden av så många andra? Det kan lyda ungefär så här: Ställ stora krav som attraherar viktiga väljargrupper — dagtinga när du har fått deras stöd och makten är din. Den motion som centern så enträget arbetade för förra året i opposition —- och tillsammans med folkpartiet i reservation — är inget värd i dag när man regeringsmakten haver. Det kallar jag för taskspeleri med väljarna. Det är också med hänsyn till kommunernas ekonomiska situation och den orättvisa som kommunalskatterna innebär som vi yrkar avslag på regeringens förslag om kommunalt kostnadsansvar för det statskommunala bostadsbidraget till folkpensionärer. Slutligen, herr talman, vill jag beröra en fråga som behandlades så sent som i december 1976. Det gäller sopåkarnas arbetsmiljö. Utskottet har, tycker jag, en underlig ordning när det gäller att fördela olika bitar av motionerna. Det kan vara rent taktiskt för att slippa få en debatt som man inte gillar. Det kan också vara för att man inte i sak vill diskutera ett visst problem i hela dess vidd. Från vpk:s sida har vi samma uppfattning i dag som vi hade i december. Vi växlar inte uppfattning med årstiderna som centern och folkpartiet tydligen har förmåga till. Vi anser inte att den dåliga arbetsmiljö som sophämtarna får dras med behöver utredas mer än vad som redan gjorts. Arbetsmiljön i gamla hus för denna arbetargrupp — och även för andra för den delen — är under all kritik. Hade vi haft en progressiv arbetsmiljölag hade sophämtarnas skyddsombud redan i nuläget kunnat stoppa de här jobbet. Nu har vi inte det, och inte kommer den föreslagna lagen att bli det heller. Därför måste dessa frågor tas upp gång efter annan bl.a. i denna kammare för att man skall uppnå förbättringar. Nu är inte parlamentet den viktigaste delen för en sådan här rörelse. Det är den kamp som arbetarna bedriver i sina fackliga organisationer och genom att vägra sophämtning på grund av riskfyllda och helt otillfredsställande förhållanden som är det viktigaste och betydelsefullaste sättet att arbeta på för att få ändringar till stånd. Vad vi däremot måste göra i riksdagen, om vi verkligen menar vad vi säger när vi gör gällande att vi skall radikalt förbättra deras situation, är att bifalla vpk-motionens krav om finansieringen. Den innebär att boendekostnaderna inte ökar mer än absolut nödvändigt och att åtgärder för att uppnå en godtagbar avfallshantering skall kunna stödjas med statliga bidrag och bostadslån. Det är vad vi kan börja med i dag, när nu utskottet har vägrat att behandla motionen i dess helhet. Låt oss få se att allt vackert tal också kan överföras till konkret handling! Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 415, 422 och 426.

Herr talman! Det kan förefalla onödigt att upprepa vad flera talare har sagt, nämligen att det länge har rått och råder relativt stor enighet kring strävandena att bereda människor goda bostäder till rimliga kostnader. Det är en uppgift som på senare år kommit att ställa allt större krav på våra samlade resurser. Byggoch driftkostnader ökar, men trots detta tycks det råda en fortsatt enighet om principen att anpassa våra olika stödformer till det ändrade kostnadsläget. Enigheten tycks också utsträcka sig till vissa detaljförbättringar. Men vi måste nu inse att det är nödvändigt att anpassa ambitionerna till tillgängliga resurser. Därvidlag tycker jag att utskottet i år har pre senterat väl avvägda lösningar, även om vi inte på alla punkter lyckats enas, vilket den här debatten givit vissa exempel på. En viktig bit av bostadsstödet som har berörts av flera talare är bostadsbidragen. Här innehåller årets budgetproposition dess bättre flera reformer. Även förra årets riksdag gjorde vissa förbättringar. Men vad den gamla regeringen inte mäktade med att föreslå då, det kommer i årets proposition. Jag tänker då främst på det s.k. första steget i boutredningarnas förslag till samordning mellan det statskommunala bostadsbidraget och det kommunala bostadstillägget till pensionärer. Förslaget syftar till att skapa rättvisa mellan pensionärer med extra inkomst eller pensionstillägg och andra pensionärer. Det blir nu möjligt för en pensionär att få ett bostadsbidrag enligt det för pensionären gynnsammaste systemet. Därmed expedierar man riksdagsbeslutet från förra året — ett beslut som dock halva riksdagen vid det tillfället inte ville biträda utan som togs efter lottning. I år däremot kan vi konstatera att socialdemokraterna har vänt i utskottet och nu är villiga att biträda samma förslag. De nuvarande regeringspartierna hälsar naturligtvis det med största tillfredsställelse, men inte minst välkomnas det av landets 100 000 pensionärer, som kommer att beröras av denna reform. Det andra steget i boendeutredningarnas förslag, ett garanterat grundbidrag till KBT - kommunalt bostadstillägg — eller som vpk yrkat ett statligt grundbidrag, tas inte av regeringen i vår, även om vi nog är tämligen eniga om att behovet är tillfredsställande verifierat. Skälen till att förslaget inte läggs fram nu är främst ekonomiska. Ett sådant bidrag enligt boendeutredningarnas modell skulle kosta bra mycket över en miljard kronor ovanpå de kostnader som kommuner och stat nu har för dessa bostadstillägg. Ett annat skäl är att det är svårt att överblicka de fördelningspolitiska effekterna kommunerna emellan av en fullt genomförd reform. Frågan torde därför få vänta tills den i höstas tillsatta utredningen om kommunernas ekonomi har arbetat färdigt, vilket enligt direktiven beräknas inträffa senast under senhösten i år. Frågan om grundbidragen nämns särskilt i utredningens direktiv. Det är värt att notera att i år är socialdemokraternas ambition inte endast att biträda det första reformsteget som de förra året gick emot utan även det andra steget, vilket de i en reservation ger sitt fulla stöd. Det är att märka att här är det fråga om en verklig sinnesförändring, eftersom den förra regeringen inte ens nämnde grundbidraget i sin proposition. Det är naturligtvis i och för sig glädjande att oppositionsrollen i så hög grad har ändrat sinnelaget till det bättre, men nog insmyger sig misstanken att omvändelsen kan ha sin grund i att finansieringsansvaret nu inte upplevs lika påtagligt. Alltnog — till hösten har vi utredningens betänkande om kommunernas ekonomi, och då finns det anledning att återkomma till frågan. Mot bakgrund av tidigare deklarationer, inte minst från vår sida, finns det anledning förmoda att sakfrågan får en positiv behandling. Det är ingalunda så att regeringspartierna nonchalerar denna fråga; de inser vilken vikt frågan har för att åstadkomma bättre förhållanden för pensionärerna.

Herr talman! Herr Åkerfeldt gjorde avslutningsvis några kommentarer om vårt sätt att uttrycka oss. Till det vill jag bara säga att jag tycker att en av de stora fördelarna med det här huset är att det är fyllt av människor med olika personlighet och temperament; det uppskattar jag väldigt mycket. Låt oss i fortsättningen vara generösa och tillåta varandra vara litet olika, för annars tror jag att det skulle bli olidligt tråkigt här. Mitt tal om handlingsförlamning anknöt inte närmast till diskussionen om bostadsbidragen — på den punkten talade jag om social orättvisa — utan till diskussionen om boendemiljön och anvisningsrätt för kommunerna. Låt mig sedan reda ut ett par begrepp, därför att här råder det tyvärr förvirring. Det är skillnad mellan lagfäst grundnivå, som vi talar om, och grundbidrag, som vpk talar om i år och som bl.a. centern talade om förra året. De förslag till grundbidrag som lagts fram har varit förslag till ett statligt bidrag utan motsvarande skyldighet för kommunen. En lagfäst grundnivå innebär att man slår fast att kommunen skall ha en skyldighet gentemot pensionärerna. Till våra förslag har också, herr Åkerfeldt, alltid varit knutet det villkoret att det måste ske en överenskommelse mellan stat och kommun om den framtida fördelningen av kostnaderna för bostadsbidragen till pensionärerna. Vårt system har inte varit ett system i två steg som herr Åkerfeldt här har talat om, utan förslaget om att pensionärerna skulle få välja det för dem förmånligaste systemet har varit kopplat till kravet på en lagfäst grundnivå. När vi kritiserar regeringen i år, så är det därför att man inte genomför de här stegen samtidigt utan plockar ut en bit. Därtill prioriterar man den grupp av pensionärer som trots allt är i en bättre situation än de många fler pensionärer som i år lämnas utanför. Som jag sade förut, kommer fru Nilsson i Sunne att beskriva konkret vad det innebär för pensionärerna. Vi menar att om det skall genomföras en sådan här lösning måste det vara en helhetslösning, en samtidig lösning. Vi har inte vänt från förra året herr Åkerfeldt, utan vi håller fast vid det förslag och den syn vi hade förra året och vad vi då uttalade.

Herr talman! Det är tydligt att även jag behöver reda ut vissa begrepp. Jag förklarade i mitt förra inlägg att det var aldrig fråga om från vpk:s sida att de statliga grundbidragen skall gå till kommunerna så att dessa ohämmat kan lägga pengarna var de vill. Bidragen skall vara till för att stimulera KBT och ingenting annat. Det råder alltså inte någon skiljaktighet i sak mellan vpk:s motion och socialdemokraternas reservation. Eftersom centerpartiet förra året var benäget att införa det statliga grundbidraget och också reserverade sig för det tillsammans med folkpartiet, vill jag ställa en fråga till herr Åkerfeldt: Ansåg herr Åkerfeldt att ekonomin var bättre förra året? Det måste väl ändå vara så, eftersom han i år skyller på dålig ekonomi, och detta i sin tur måste vara ett underbetyg åt den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Den har väl då avslöjat sig, vad jag kan förstå. Den borgerliga regeringen prioriterar hellre försvaret än man ser till att kommunerna har möjlighet att ge pensionärerna dessa bostadstillägg. Man skulle kunna ställa en fråga till: Om centerpartiet förra året hade fått igenom sin reservation om statliga grundbidrag, skulle man då tagit bort bidragen i år med tanke på ekonomin?

Herr talman! Jag har ställt den fråga som jag tror att det är på tiden att man ställer, nämligen om samhället har råd att i tätorter i så hög grad prioritera småhus. Jag har också ställt frågan: Vilka blir de sociala och ekonomiska följderna av denna inriktning i framtiden? Det är ju dyrare ur samhällssynpunkt att bygga småhus. Det är dyrare ur energisynpunkt därför att småhus förbrukar mycket mer energi än en genomsnittlig lägenhet förbrukar. Det är också dyrare ur kommunikationssynpunkt och ur marksynpunkt — småhus kräver upp till fem gånger så mycket mark som en flerfamiljslägenhet med samma yta osv. Nu kan man ställa följande fråga: Skulle du vilja tjäna 100 000 kr. på fem år genom att bo i ett småhus, eller skulle du vilja bo i flerfamiljshus och betala 1000 kr. i månaden för en trea? Med sådana frågor tror jag man kan få fram en efterfrågan på småhus. Det är otvetydigt så att villaägaren gynnas på väldigt många sätt framför hyresgästerna i flerfamiljshus. Han betalar mindre skatt än andra i samma inkomstlägen. Han kan göra ränteavdrag och årligen tjäna upp till 10 000 kr. i minskad skatt. Han får bostadsbidrag förmånligare än andra, eftersom han får dra av 4 000 kr. från sitt ”underskott” — i realiteten av sina boendekostnader —- innan detta bidrag beräknas. Han kan tillgodoräkna sig den långsiktiga vinsten på de statliga räntesubventionerna, och han får bidrag från kommunerna, eftersom kommunerna subventionerar varje småhus med 20 000 kr. eller mer. I Stockholm subventionerar kommunen t.ex. varje år tomträttsavgifterna med 40 milj.kr. Men den allra största förmånen för villaägarna är inflationsvinsten. Man kan få en arbetsfri och praktiskt taget skattefri vinst på upp till 20 000 kr. om året, eller 100 000 kr. på fem år. Alla dessa förmåner pekar i samma riktning, nämligen att ju dyrare en bostad är ur samhällsekonomisk synvinkel, desto mindre andel av de verkliga kostnaderna bärs av de boende. Det är alldeles självklart, herr Åkerfeldt, att ett sådant system, som vi från vpk:s sida angriper, driver fram en efterfrågan på bostäder som ur samhällsekonomisk synpunkt är kostsam men som för den enskilde är fördelaktig, eftersom han själv slipper betala de verkliga kostnaderna.
Herr talman! Vi har hört fru Lantz räkna upp alla nackdelar med småhus. Jag skulle kunna hemfalla åt att räkna upp nackdelarna med det kollektiva boendet, men jag skall inte göra det. Jag vet att det kollektiva boendet också har förtjänster. Det fina med att ha två former av boende är att det skall vara valfrihet mellan dem, så att alla skall kunna välja fritt. Jag tycker att vi kommit så långt i valfrihet härvidlag att vi kan vara nöjda ett tag men därmed inte slå oss till ro inför kommande reformer. När vi genomförde bostadsreformen 1974 deklarerade emellertid dåvarande bostadsministern att vi hade nått praktiskt taget jämställdhet. Till de saker som fru Lantz räknar upp hör tomträtten bland alla subventionsposter med 40 miljoner i Stockholm. Är det inte då litet märkligt att man, mot bakgrund av gällande regler i fråga om tomträtten, från vänsterparitet kommunisternas sida ivrigt varje år reklamerar för ännu mera tomträtt, vilket måste leda till ännu större subventioner? Herr Franzén säger att det var inte bättre ekonomi förra året än nu. Det hävdar jag att det var, framför allt hade vi inte samma behov av att prioritera sysselsättningen. Så ställde herr Franzén den något provokativa frågan hur det hade gått i år, om vi fått igenom förslaget förra året. Ja, det är bara att hänvisa till vad vi lovade i valrörelsen beträffande sociala reformer, i polemik mot dem som hävdade motsatsen: Vi skall inte riva upp några sådana. Och vi har naturligtvis inte rivit upp dessa heller, utan det hade blivit fråga om en omprioritering i det fallet. Fru Dahl framhärdar i sitt påståeende att det är socialdemokratin som håller fast vid pensionärernas bästa i likhet med föregående år. Jag har litet svårt att förstå det. Jag kan förstå fru Dahl så långt som att hon håller fast vid den principiella bindningen mellan de två-reform-steg som boendeutredningen föreslog skulle genomföras på en gång. Vi har däremot inte hållit lika hårt på den kopplingen, utan vi har velat ta det steg som med hänsyn till resurserna var lättast att ta. Och det måste vara lättast att genomföra det som vi nu har föreslagit och som vi har enats om i utskottet, för just den kopplingen kostar totalt ett hundratal miljoner, medan det kostar betydligt över 1 miljard att genomföra nästa steg.
Herr talman! Förra året uttalade vi när det gällde den här reformen för pensionärerna att det behövdes en helhetslösning både för att få med alla och för att skapa solidaritet och jämställdhet inom pensionärskollektivet. Vi ville också få en lösning av kostnadsfördelningsfrågorna och inte minst av frågan om jämställdhet mellan skilda kommuner, som ju är i mycket olika situationer. Vi sade att det var ytterst angeläget att klara situationen för den grupp pensionärer som hade det allra besvärligast och som det var ur social synpunkt mest angeläget att hjälpa. Det var gruppen deltidspensionärer och vissa med änkepension, som tidigare blev mycket ofördelaktigt behandlade. Den socialt angelägna gruppen förde vi alltså fram. När ni nu vill gå fram med en dellösning för ni fram den grupp som det är billigast att hjälpa och som samtidigt är i ett bättre läge än den mycket stora grupp av pensionärer som ställs utanför den här reformen. Och det, herr talman, tycker jag ändå är ett uttryck för de skilda värderingar som vi trots allt har och som tydligt illustrerar vad det är för tänkande som ligger bakom en borgerlig regerings handlande jämfört med en socialdemokratisk regerings.
Herr talman! Det finns brister — och det har jag påpekat här i kammaren inte bara i dag utan även tidigare — i våra flerfamiljshusområden och i det kollektiva boendet. Anledningen är ju att man inte har satsat på denna boendeform. Det är därför som vi från vpk:s sida har krävt att bidraget till förbättring av boendemiljöerna skall ökas mycket mer än vad som föreslås i budgetpropositionen. Detta är vi ensamma om att kräva. Vi föreslår att det för ändamålet skall utgå 60 miljoner i stället de 35 miljoner som regeringen förordar. Vi har också föreslagit att bostadsstyrelsen skall få 25 milj.kr. för att stimulera till ett ökat kollektivhusbyggande och för att utreda formerna för detta boende. Det föreligger, herr Åkerfeldt, enorma orättvisor mellan olika typer av boende. På dessa orättvisor tjänar höginkomsttagare och villaägare. Ju dyrare, desto mer tjänar man till följd av subventionssystemet. Ju dyrare villa man väljer, desto mindre behöver man betala. På de här orättvisorna förlorar de människor som bor i flerfamiljshus, för det är de som får betala för småhusboendet, och de gör det via sin skattsedel. Det är de här orättvisa skillnaderna när det gäller kostnaderna som vi har påpekat och som vi hävdar att man måste ta bort.
Herr talman! Fru Lantz återkommer till de ”enorma” orättvisor som existerar mellan de här boendeformerna. Jag har litet svårt att förstå att de blivit så enorma under de här åren, eftersom vi 1974 var praktiskt taget eniga om att de utjämnats. Det vore intressant att höra fru Lantz redogöra för hur det skulle gå om man skulle höja kostnaderna för småhusboendet. Jag kan förstå att det ligger en del i resonemanget när det gäller de verkliga höginkomsttagarna, som ju kan ha en viss nytta av ränteavdragen. Vi vet att det av andra skäl är svårt att göra en reform. Men låt oss experimentera med tanken att vi skulle göra det. Hur går det för de många tusen småhusägare som har marginalskatter på omkring 55 926, om man skulle höja kostnaderna för dem? De tjänar minsann inte på sina ränteavdrag i detta fall. De kommer ju att förlora. Skall de ställas på bar backe? Från olika partier talas det ofta om att småhusägarna är deras folk, men jag tolkar det här som att småhusägarna i varje fall inte är vpk:s folk. Fru Dahl kom fram till att skillnaderna mellan oss gäller prioriteringen av de här två reformerna som i och för sig är rätt viktiga. Jag skulle vilja säga att är inte skillnaden större bör vi nog kunna gå jämsides framåt när det gäller reformer på det här området.

Herr talman! Är bostaden en rättighet eller en handelsvara? Det är titeln på en bok, som kritiskt tar upp en rad frågeställningar inom bostadspolitiken. ABF-Forum 1977 förläggs till Karlstad, och under en av dagarna tas bl.a. bostadsfrågan upp. Rubriken lyder: Som man bygger får man leva. Herr talman! Bakom denna rubrik döljer sig en rad frågeställningar som berör vardagen, boendet och de verkningar som bostadsalternativet kan leda till. Jag skall närmast ta upp frågan från lokal synpunkt. Småhusbyggandet tenderar att öka i en omfattning som vi aldrig förr skådat, och detta medför trots allt en växande orättvisa och en ökning av segregationen i boendet. Värmlands län är enligt den senaste statistiken det län som har den högsta andelen småhus i landet. Inte mindre än 54 96 av länets totala bostadsbestånd utgörs av småhus. Kommunerna slåss sinsemellan om höginkomsttagarna, som färdas långa sträckor för att på allt sätt komma i åtnjutande av de förmåner som ”högstbjudande kommun” kan ge. Kriget är i gång mellan kommunerna och byggnadsföretag och smarta försäljare. Detta har ofta till följd att många småhusområden byggs utan rimlig närservice för de boende. Efter en tid märker de nyinflyttade att det inte var så bra som de trodde. Så är karusellen i gång, och man flyttar till en annan kransort, där man får en chans till en bostad. Ofta leder detta till en spekulationsvåg av villabyggande, som kommunens medborgare dyrt får betala. Oavsett om man bor i småhusområde eller flerfamiljshusområde får man en miljö som inte gagnar någon av kommunens medborgare. Herr talman! Jag satt och lyssnade till herr Strömbergs i Botkyrka inlägg, och jag fann att det i princip var en plädering för bifall till reservationen 3. Men, herr Strömberg, politik är ju inte bara att vilja. Politik är också att i konkret handling visa vad man tänker göra. Jag tänkte något beröra anvisningsrätten för bostäder och hur vi i min hemkommun, i Karlstad, upplever läget i det avseendet. Situationen är sådan att kommunen i dag formligen ropar efter instrument för att klara bostaden åt vissa av kommunens invånare. Sociala myndigheter är ense om att vissa grupper av kommuninvånare måste ges förtur. De måste helt enkelt ha rätt till en bostad. En möjlighet till s.k. kvotering synes i vissa fall vara enda utvägen att kunna ordna bostad åt vad vissa människor i dagligt tal kallar ”problemfamiljer”. Bostadsminister Friggebo var nyligen i Karlstad och deltog i en debatt om den aktuella situationen. Enligt tidningsreferat sade en av deltagarna i paneldebatten — för övrigt företrädare för de privata bostadsföretagen —- följande: Begär inte att vi i de privata bostadsföretagen skall klara bostäder åt dem som har det svårt i samhället. Vi har ansvar för de hyresgäster som sköter sig på ett exemplariskt sätt. Trots detta är regeringen nu beredd att ge 45 milj.kr. till företrädare för denna kategori, utan några som helst utfästelser om och krav på socialt ansvar. Herr talman! Efter de orden kan det väl inte vara någon som helst tveksamhet om det viktiga i kravet att samhället måste träda in och lagstiftningsvägen ge kommunerna möjlighet att ordna bostad åt människor som i åratal sökt sådan och som kanske nästan inte har tak över huvudet. Enligt tidningsreferatet ansåg bostadsministern att det nu på allvar måste diskuteras en lagstiftning, och samma företrädare för det privata bostadsföretaget fällde då orden: Kom med lagstiftning så vi vet vad vi skall rätta oss efter! Eftersom bostadsministern är närvarande i kammaren vill jag ställa följande fråga till henne: På vilket diskussionsstadium befinner sig de konkreta förhandlingarna i dag? Jag vill i detta sammanhang hänvisa till en trebetygsuppsats i sociologi, som gjorts av ett par högskolestuderande i Karlstad. Jag rekommenderar kammarens ledamöter och inte minst den borgerliga majoritetens företrädare, inklusive regeringsledamöter, att ta del av trebetygsuppsatsen för att på så sätt få ett dokumenterat material som underlag för en lagstiftning. Herr Åkerfeldt tog upp frågan om KBT-tillägg, och även jag skall något beröra detta spörsmål, som utförligt har beskrivits av Birgitta Dahl. Jag bor i ett skogslän, Värmland, som drabbats av en befolkningsminskning under perioden 1950-1974 på 12 000 personer, människor som befann sig i produktiv ålder. I vissa kommuner i de västra och norra delarna är ungefär var femte person 65 år eller däröver. Kommuner med låga KBT-belopp återfinns ofta i skogslänen och i de regioner som ofrivilligt drabbats av en mycket stark utflyttning. Man frågar sig i detta sammanhang vad som är centerns egentliga filosofi. Centern säger sig nämligen ofta vilja vara något av glesbygdernas företrädare och vill utåt sett framstå som ett parti, som värnar om människor i glesbygd. Varför ansluter man sig då inte till de krav som vi för fram i vår motion? Majoritetens förslag är ett steg i rätt riktning men lämnar trots allt många pensionärer i kommuner med låga KBT belopp utanför. De konkreta kraven i motionerna 231 och 1282 är betydligt bättre. En lagfäst grundnivå är helt i linje med vad Pensionärernas riksorganisation krävt och täcker även de av Elvy Nilsson m.fl. i motionen 231 framförda kraven. Reservationen 9 tar upp frågan om förbättringslån. Vi socialdemokrater anser att kraven i motionen 304 av herr Olsson i Edane m.fl. är väl grundade. Bostadsstyrelsen har följt en konsekvent linje. Styrelsen menar att en höjning är berättigad och föreslår att gränserna höjs till 21 000 kr. för ensamstående och 26 000 kr. för makar. Departementschefen och den borgerliga majoriteten i utskottet är ense om att en höjning för ensamstående inte är berättigad. Vi socialdemokrater kan inte finna någon som helst anledning att särskilja ensamstående och makar, och vi anser i likhet med bostadsstyrelsen att en rättvis och samtidig höjning bör ske i båda fallen. Herr talman! Jag skulle gärna vilja ha en förklaring från utskottets talesmän hur man kan stå till svars för den orimliga sits som man här har intagit och den orättvisa som det blir för den ensamstående i det aktuella fallet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 9. Under punkten Bostadsanpassningsbidrag behandlas motionen 921. Där föreslås att kostnadsgränsen på 15 000 kr. slopas. Motionen avstyrks med den motiveringen att det helt enkelt inte finns någon övre gräns på 15 000 kr. och att högre belopp kan utgå i det enskilda fallet. På denna punkt föreligger politisk enighet, och om riksdagen följer utskottet är riksdagens ställningstagande mycket entydigt och klart. Reservationen 10, slutligen, tar upp frågan om bostadsanpassningsbidrag. Motionen har tillkommit på grund av den olika praxis som uppenbarligen tillämpas ute i landet. Vi socialdemokrater anser att kritiken är berättigad, och vi har från många håll erhållit uppgifter om ett mycket stort och svävande tillämpningsförfarande bland landets länsbostadsnämnder. Vi följer motionärerna och anser att den kritik vi mött ute i landet är berättigad. Den är så förödande och samstämmig att det är nödvändigt med ett riksdagens uttalande på denna punkt. De borgerliga anser i motsats till oss att motionskravet inte är nödvändigt och att en översyn av regelsystemet inte anses motiverad. På denna punkt är vi socialdemokrater helt eniga, och vi anser att det är ytterst angeläget med en översyn av nuvarande regler, som syftar till att en enhetlig praxis tillämpas, oavsett om man råkar bo i Ystad, Korpilombolo eller annan ort eller region i landet. Herr talman! Med vad här anförts yrkar jag bifall till samtliga s-reservationer som föreligger i civilutskottets betänkande nr 18.
Herr talman! Herr Persson i Karlstad säger beträffande frågan om bostadsanpassningsbidrag att vi har haft en svävande behandling ute i de olika länsbostadsnämnderna. Jag tror emellertid att det som man föreslår i den socialdemokratiska reservationen, nämligen centrala direktiv och rekommendationer från bostadsstyrelsen, inte är lämpligt i detta fall. Här gäller det enskilda individer, var och en med sitt särpräglade handikapp, som kan kräva speciella lösningar. Jag tror att det bara är i ett fåtal fall som man kan ha sådana centrala likare i den här verksamheten. Med den ordning som nu tillämpas över 15 000-kronorsgränsen kan man göra en individuell bedömning. Det ger möjlighet att exempelvis i de här fallen rådfråga läkare och ortopeder m.fl. beträffande den bästa utformningen. Detta måste bli till den bästa nyttan för den som söker bidraget, nämligen att få miljön i hemmet så utformad att möjligheterna till den bästa hjälpen blir störst. Jag tycker att vi skall fortsätta på den vägen. Vad som här sagts om att distribuera erfarenheterna från en del länsbostadsnämnder ut till övriga länsbostadsnämnder kommer att underlätta arbetet vid bedömningarna. Jag vill slutligen tillägga att man vid bidrag under 15 000-kronorsgränsen inte skall ställa några speciellt stränga krav på utformningen. Här kommer i stället den sökandes önskemål att i mycket hög grad bli utslagsgivande.
Herr talman! När det gäller bostadsanpassningsbidraget föreligger en så massiv och förödande kritik från olika håll ute i landet att vi anser att den motion som här har aktualiserats är berättigad. Självfallet kan man inte i alla förekommande fall utfärda alltför centrala direktiv. Men när kritiken är så förödande har vi från socialdemokratiskt håll ansett att man bör göra en översyn här och att riksdagen bör göra ett uttalande. Det är anledningen till vår reservation. Vi tycker inte att det finns någon anledning att ligga stilla på det här området.

Herr talman! Jag bor i en kommun där nästan var tredje invånare är pensionär, där skattekraften är låg och kommunalskatten är hög och där det kommunala bostadstillägget för pensionärer är 2 000 kr. per år eller omräknat 166:50 kr. per månad. Detta är det bidrag som min kommun orkar att hjälpa en pensionär med till hyran, och det utgör ändock en tung post i den kommunala budgeten. Pensionärerna i min kommun är tyvärr inte ensamma i denna situation. Enbart i Värmland har sju kommuner mellan 2 000 kr. och 3 000 kr. i bostadstillägg. Kommuner av glesbygdskaraktär har genomgående låga bostadstillägg, framför allt beroende på att pensionärerna utgör en så stor andel av befolkningen. Detta medför att pensionärerna i dessa kommuner inte kan efterfråga bostäder i det nyare och dyrare bostadsbeståndet utan är helt hänvisade till äldre och omodernare bostäder. Detta är självfallet högst otillfredsställande. Nu har regeringen i budgetpropositionen föreslagit en förbättring för vissa pensionärsgrupper — nämligen för dem som har en liten sidoinkomst jämte folkpensionen och som alltså kan jämställas med låginkomsttagare utan barn. Denna kategori får nu tillgodoräkna sig det s.k. statskommunala bostadsbidraget, men — tyvärr — de folkpensionärer som endast har sin folkpension och sitt pensionstillskott, alltså de som allra bäst skulle behöva en förstärkning, de får inte räkna sig till denna kategori. Och nu skulle jag vilja be om ett råd av bostadsministern eller av utskottsmajoritetens företrädare. Vad skall jag svara det pensionärspar hemma i Sunne, som bara har sin folkpension och sitt pensionstillskott, på frågan varför de får mindre bidrag till sin bostadskostnad än deras grannar, som också är pensionärer men som har en mindre sidoinkomst jämte pensionen och som bor vägg i vägg i en exakt lika lägenhet? Hyran för deras tvårummare är 700 kr. per månad. Det första paret får det kommunala bostadstillägget, som alltså är 2 000 kr. om året eller 166:50 kr. per månad. Alltså betalar de en hyra på 533:50 kr. per månad. Grannen, som har en inkomst på upp till 29 000 kr. per år, får det s.k. statskommunala bostadsbidraget. Och det innebär att han får en grundhyra på 350 kr. i månaden samt att han betalar 20 96 på återstoden, vilket gör 70 kr. — alltså en sammanlagd hyra på 420 kr. per månad. Tala om för mig hur jag skall förklara för dessa folkpensionärer varför de, som har en mindre inkomst att leva på — alltså enbart folkpensionen och pensionstillskottet — skall få 166:50 kr. i bidrag av samhället till hjälp för sin bostadskostnad, medan det andra pensionärsparet, som har en inkomst vid sidan av pensionen, skall få 280 kr.! Regeringen har tagit en liten del av vad som föreslogs i boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna, då den öppnade möjligheterna för folkpensionärer utan barn att få statskommunalt bostadsbidrag då detta ger ett gynnsammare utfall än det kommunala bostadstillägget. Detta är bra. Men regeringen har inte följt utredningarnas förslag om att detta skulle kombineras med ett grundbelopp på 400 kr. per månad. Det är därför som det nu liggande förslaget slår så snett som jag här har relaterat. Detta förhållande måste enligt min mening snarast möjligt rättas till. I motionen 231 har vi påtalat detta missförhållande och också yrkat på att man gör en översyn av pensionärernas bostadsstöd för att åstadkomma större likformighet kommuner emellan. Det är inte rimligt med det förhållande som i dag råder, att pensionärernas standard skall vara beroende av på vilken sida om en kommungräns de är bosatta, men det blir ännu orimligare med det nu liggande förslaget, då stödet dessutom kan utfalla olika i samma fastighet beroende på om man får kommunalt bostadstillägg eller statskommunalt bostadsbidrag. De socialdemokratiska ledamöterna av civilutskottet har i reservationen 7 bl.a. uttalat att ”ett system bör utformas så att i pensionärernas bostadsbidragssystem byggs in en garanterad grundtrygghet samt att systemet konstrueras så att kommuner med många pensionärer och låg skattekraft kommer att ges möjligheter att erbjuda högre bostadsbidrag än f. n.”. Detta är helt i enlighet med intentionerna i vår motion, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 7. Reservationen 9 utmynnar i ett yrkande om bifall till motionen 304 av herr Olsson i Edane m.fl., där man kräver att inkomstgränsen för de räntefria och stående förbättringslånen för pensionärer uppräknas även när det gäller ensamstående. Det är fullkomligt oförklarligt att regeringen, och nu också utskottsmajoriteten, stannat för förslaget att höja inkomstgränsen för makar men inte för ensamstående. Bostadsstyrelsen hade ju också, som herr Persson i Karlstad nyss antydde, i sin anslagsframställning yrkat på att inkomstgränserna för alla sökande skulle uppräknas. Jag yrkar därför bifall till reservationen 9.

Herr talman! Det finns i dag oroande tendenser på hyresoch bostadsmarknaden. Kostnaderna inom bostadsproduktionen har ökat mycket snabbt under de senaste åren. På mindre än tre år har byggkostnaderna stigit med ca 40 96. Tendensen har varit särskilt påtaglig det senaste halvåret. Följden har blivit att man i dag tvekar att sätta i gång nya bostadsprojekt. Och detta sker samtidigt som vi har bostadsbrist i vissa delar av landet. De stigande byggkostnaderna — som kanske dock inte är generella för hela landet — har lett till stora hyreshöjningar de senaste åren. Årets hyresförhandlingar kommer att bli mycket besvärliga, och situationen förbättras inte av den borgerliga trepartiregeringens inflationsskapande ekonomiska politik. Det föreligger i dag en betydande skillnad mellan de faktiska produktionskostnaderna och de lån som erhålls till subventionerad ränta. Mellanskillnaderna måste finansieras till höga kapitalkostnader — korta lån och höga räntor — och hyrorna blir därför höga. Vidtas inga snabba åtgärder går vi mot en ny problemsituation på bostadsmarknaden. Det är mot den här bakgrunden man skall se motionen 1976/77:421, där det begärs en skyndsam utredning om förändringar i den statliga bostadsfinansieringen för att möta den kraftiga stegringen av produktionskostnaderna. Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot utskottets skrivning. Utskottet avstyrker motionen men framhåller att det förekommer en snabb uppgång i byggkostnaderna och förordar att belåningen knyts till produktionskostnaden. I det sammanhanget hänvisar man till en utredning. Det är emellertid ofattbart att den borgerliga majoriteten i dagens situation väljer att lägga pengar på förmånligare lån till enskilt ägda hyreshus. Följden av ett sådant beslut blir ökade vinster för privatägare av hyreshus men inga som helst förbättringar för hyresgästerna. Detta gör man alltså i en från samhällsekonomisk synpunkt problematisk situation. Herr talman! Sammanfattningsvis: Jag ville i motionen peka på att det gäller att snabbt försöka lösa problemen med ökade byggkostnader och alltför stora hyreshöjningar. Vi får hoppas att utskottets skrivning innebär att riksdagen inom en snar framtid får ta ställning till förslag beträffande bostadsfinansieringssystemet.

Herr talman! Lördagen den 19 februari i år kunde man läsa följande i Aftonbladet: ”Villaägare tjänade 100 000 kr. på sina hus — utan att ens flytta in. I ett bostadsområde söder om Göteborg har 30 husägare tjänat omkring 100 000 kronor var utan minsta ansträngning. De sålde sina nya hus utan att ens ha bott i dem. De kunde tjäna sig grova pengarna tack vare att de stått i den kommunala huskön. De fick köpa husen på förmånliga villkor och sålde dem sedan direkt — med upp till 140 000 kronors vinst.” Herr talman! Mot bakgrund av detta citat är det tillfredsställande att civilutskottet i betänkandet nr 18 har tagit en av mig och Ivar Nordberg väckt motion, nr 934, till utgångspunkt för ett tillkännagivande om en utredning beträffande spekulationer på villamarknaden. Vi är självfallet glada för att utskottet enhälligt ställt sig bakom betänkandet på den här punkten utan några partitaktiska markeringar. Det är utmärkt att riksdagen på så sätt kräver praktiskt handlande av den nya regeringen. Tidigare har det i stort sett rört sig om allmänna uttalanden till tidningarna från det ansvariga statsrådet. Vi är särskilt glada för den här behandlingen eftersom motionen ingår i en serie motionsinitiativ från samma håll. I en motion, 1973:234, tog jag och fru Thunvall upp frågan om de oskäliga kapitalvinsterna vid försäljning av vissa statsbelånade småhus. Utskottsmajoriteten begärde enligt civilutskottets betänkande 1973:19 en utredning, och riksdagen fattade beslut i enlighet härmed, medan de borgerliga gick på linjen att alla problem löser sig om man bygger tillräckligt många småhus. Boendeutredningen fick uppdraget. I en senare motion, 1974:346, kompletterade vi våra förslag, och motionen i dessa delar överlämnades till boendeutredningen enligt civilutskottets förslag i dess betänkande 1974:14. Boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna tog upp frågan om köpeskillingsprövning i betänkandet SOU 1974:17 Solidarisk bostadspolitik. Utredningen redovisade läget och kommunernas olika försök att med skilda medel värja sig mot denna utveckling. Utredningens majoritet föreslog den köpeskillingskontroll som sedan genomfördes. Borgerliga reservanter, bland vilka till viss förvåning fanns även civilutskottets nuvarande ordförande, hänvisade dock fortfarande till lagen om tillgång och efterfrågan. Utredningarna konstaterade emellertid att det fanns ett ytterligare utredningsbehov — något som civilutskottet nu knutit an till. Det har ju blivit så att kommunerna på olika sätt tagit fasta på möjligheter som de ansett sig finna för att få ett grepp om denna osunda del av småhusmarknaden. Jag hoppas nu att man inom bostadsdepartementet snabbt sätter i gång med att aktivt kartlägga situationen och dessutom ger kommunerna en översikt av de rättsliga möjligheter de har till olika ingripanden. Utredningen får sedan ge svaret på frågan om vi behöver nya instrument i det här renhållningsarbetet. Herr talman! Till slut vill jag bara göra ett påpekande. Utredningarna noterade att förhållandena vid snar försäljning av bostadsrätter i vissa fall kan likna förhållandena på småhusmarknaden. Det fanns enligt utredningarnas mening skäl att med uppmärksamhet följa den frågan. Utskottet säger enhälligt i betänkandet nr 19, som vi också behandlar nu, att frågan om en priskontroll av bostadsrätten anknyter till allmänt bostadspolitiska utgångspunkter på ett sådant sätt att utvecklingen på denna marknad bör noga följas. Den satsen är ett påpekande med sådan tyngd att det bör allvarligt beaktas när man nu i departementet drar upp riktlinjerna för utredningsarbetet på villasidan. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande i denna fråga.
Herr talman! Om sanningen skall fram, herr Östrand, är det inte sanning allt som står i Aftonbladet. Det är därför civilutskottet vill ha ett korrektare underlag.
Herr talman! Det är klart, herr Mattsson, att inte allt är sant som står i Aftonbladet. Allt som står i Expressen är inte heller sant. Men vad som är sant är att det pågår en osund spekulation i småhusbyggande. Det är mot den bakgrunden som det är tillfredsställande att nu ett enigt civilutskott — även de borgerliga partierna — har ställt sig bakom kravet på utredning i den här frågan. Det är det som är tillfredsställande, herr Mattsson, och det var det som föranledde mitt inlägg.

Herr talman! I dessa dagar är de stora arbetsmarknadsorganisationerna invecklade i en hård kamp om det ekonomiska utrymmet. Bl. a. spelar kompensationer för prisökningar en väsentlig roll i avtalsrörelsen. De människor som blir berörda av prisökningarna, som får sin köpkraft minskad genom prisökningarna, medverkar själva i arbetet för att få kompensation. Men en mycket stor grupp i samhället står maktlös inför prisökningarnas härjningar — det är 1,8 miljoner pensionärer. Visserligen har vi i dagarna kunnat läsa i tidningarna om pensionshöjningar som ett resultat av det index som i teorin skall följa prisökningarna och som nu har utlösts. Fyra fem tior mer i månaden får pensionären, och det är i och för sig gott och väl. Men för att ta ett exempel så kunde vi i går i tidningarna läsa att en central vara i varje svenskt hushåll, nämligen kaffet, går upp med ytterligare 6 kr. per kilogram tisdagen efter påsk. Det betyder en höjning med i runda tal 15 96 av kaffepriset, eller flera gånger mer än vad det allmänna konsumentprisindexet har gått upp. På samma sätt är det med en mängd andra varor. Visst belastas vi alla av prisökningarnas problem, men det är endast folkpensionärerna som inte bara har sina utgifter utan också sina inkomster direkt sammankopplade med prishöjningarna. Därför är det ganska viktigt för dem hur den sammankopplingen sker. I dag är det den s.k. indexnämnden som i huvudsak sköter utformningen av sammankopplingen mellan prisökningarna och folkpensionärernas inkomster. Där finns representanter för konsumentverket, KF, Jordbrukets utredningsinstitut, Sveriges köpmannaförbund, LO, TCO, SACO/SR m.fl. Men där finns ingen representant för pensionärsorganisationerna.

Herr talman! Är det inte ett ganska fantastiskt yttrande från utskottsmajoriteten? Man säger, utan ett ords motivering, att en stor samhällsgrupps intressen vederbörligen förutsätts bli beaktade i ett beslutsorgan till vilket de själva inte betraktas som värdiga att utse representanter. Det är som om det gällde barn, som om det gällde djur som man självklart utgår ifrån skall få sina intressen företrädda av andra grupperingar, av andra beslutsfattare än dem som de själva skulle kunna utse. Det gäller ändå nästan en femtedel av landets befolkning som av majoriteten i utskottet inte betraktas som fullmyndig nog att utse egna representanter i ett beslutsorgan som är centralt för utvecklingen av deras inkomster. Det finns, jag skulle nästan vilja säga självklart, en reservation i den här frågan från folkpartiet. Vår representant i utskottet yrkar i detta avseende bifall till motionen, vilket alltså innebär att pensionärsorganisationerna skulle få utse representanter i indexnämnden. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Herr talman! Från vänsterpartiet kommunisternas sida bestrider vi inte att det materiella läget för landets folkpensionärer jämfört med tidigare förhållanden undergått förbättringar — fattas bara annat! Vi hävdar emellertid att dessa förbättringar är absolut otillräckliga, och vi hävdar dessutom — och det är vi ganska ensamma om i denna kammare — att man måste anlägga en helt annan syn på frågan vilka anspråk på levnadsstandard som måste ställas när det gäller våra pensionärer. Det kan inte godkännas att med en rimlig pension skall avses en nivå ett stycke ovanför vad begreppet existensminimum anger. Vi har försökt att vinna gehör för den bedömningsgrund som den största pensionärsorganisationen i vårt land, PRO, under flera år hävdat, nämligen en viss anpassning till den genomsnittliga industriarbetarinkomsten, vilket har uttryckts genom procentandelen 65 96. Men från såväl den nuvarande som den förra regeringen vägrar man ingå på denna frågeställning. Under en lång följd av år hänvisades enbart till de årligen med 3 26 på basbeloppet uppräknade pensionstillskotten. Något annat fanns inte att hänvisa till. Först från den 1 januari 1975 genomfördes en allmän höjning av grundpensionen. Dessförinnan fick man gå så långt tillbaka som till mitten av 1960-talet för att hitta en höjning. PRO:s uppskattning för något år sedan löd på att andelen för en pensionär av den genomsnittliga industriarbetarlönen var något mer än 29 96. Beräkningar med samma förutsättningar för 1976 som för 1974 — dvs. inget bostadstillägg för vare sig pensionären eller industriarbetaren — uppvisar som resultat t.o.m. en minskad andel av den genomsnittliga industriarbetarinkomsten. Dagens pensionärer får i ökande grad ATP ovanpå grundpensionen —- fastän beloppen i allmänhet ännu är blygsamma. Denna del avräknas dock från pensionstillskotten. Påslaget genom pensionstillskotten är således inte lika med det nominella beloppet för pensionstillskotten. Man kan också uttrycka saken så att pensionärernas ATP som tilläggspension betraktad blir reducerad. Pensionstagare vars ATP överstiger den garantinivå systemet med pensionstillskott avser att erbjuda får inte alls del av de höjningar av dessa tillskott man brukar hänvisa till som bevis för pensionsförbättringar. Det är alltså fullt befogat att en ny förbättring av grundpensionen genomförs. Skall pensionärerna kunna nå upp till en höjd andel av den genomsnittliga industriarbetarinkomsten är det fullt befogat att höja grundpensionen. Argumentet i utskottets betänkande att pensionskommittén inom kort kommer med sina överväganden om standardsäkring av pensionssystemet förvånar verkligen. Det kan inte utgöra skäl mot en uppräkning av grundpensionen — framför allt inte därför att vpk-motionen också förordar ett ytterligare steg på vägen att utjämna olikheterna i pension mellan ensamstående och gifta resp. sammanboende. Utskottet kan inte gå emot det av riksdagen uttalade principiella ställningstagandet till förmån för jämställdhet mellan gifta och ogifta i folkpensionshänseende. Det måste ske etappvis, säger utskottet. Men vpk har inte yrkat på att full jämställdhet skall genomföras i ett sammanhang. Motionsyrkandet går ut på att nå upp till 84,5 26 av basbeloppet för envar gift pensionstagare mot 99 26 för ensamstående. Höjningen föreslås bli 4 96 för ensamstående men 7 96 för vardera av två makar eller sammanboende. Folkpartimotionärerna fru Ahrland och fru Frenkel vill ha en plan, men saknar varje förslag om att nu ta något enda steg på vägen mot att uppnå sådan jämställdhet, alltså att utställa ett löfte. Vi har en ökande prisstegring, en galopperande inflation. Men för pensionärerna betyder regeln att basbeloppet höjs efter inträdd prisstegring om 3 26. Stannar prishöjningen därunder, riskerar de att höjt basbelopp och därmed kompensation för inträdda prisstegringar kommer med ännu längre mellanrum, dvs. eftersläpning. En sänkning av procenttalet från 3 926 till 2 26 skulle innebära en tätare reglering av basbeloppet och en bättre anpassning av de som värdebeständiga utgående pensionsbeloppen till den faktiska prisnivån. Även denna rimliga åtgärd avstyrker utskottet — med hänvisning till en borgerlig motion om en undersökning av pensionärernas konsumtionsmönster. Denna överlämnades till pensionskommittén för behandling, och nu måste resultaten av kommitténs överväganden kring denna i december 1975 väckta motion avvaktas. Man brukar ibland tala om de obotfärdigas förhinder! Utskottet avstyrker vidare vpk-motionen 465 om en uppräkning av de beloppsgränser för sidoinkomster vid vilka reducering av de kommunala bostadstilläggen får ske. De nuvarande högsta beloppen — 2 000 kr. för ensamstående och 1 500 kr. för gift pensionär — fastställdes år 1969. Att vägra en anpassning till aktuella förhållanden i kostnadsoch prishänseende just på detta för landets folkpensionärer så betydelsefulla område är ingenting mindre än en oförsynthet. Att reduktionsfaktorn fr.o.m. den 1 januari 1975 ändrats till en tredjedel gör det ju inte mindre orimligt att behålla de ålderstigna inkomstprövningsgränserna. I en motion 1975/76:2058 av herr Ahlmark m.fl. yrkades också på en höjning av dessa inkomstgränser. Att inte herr Ahlmark när han nu sitter i regeringen begagnat sin möjlighet att uppnå bifall till sitt motionsyrkande tillhör väl de märkligheter som herr Ahlmark står för. Till sist något om vårdbidragen för handikappade barn. Det vårdbidrag vi har i dag för dem som i hemmen vårdar handikappade barn är för samhället en billig lösning. Det finns ungefär 11 000 sådana här barn. Vi föreslår i den situation som råder med brist på vårdinstitutioner en höjning från ca 15 000 kr. per år i fullt bidrag till 30 000 kr. Det kan inte förnekas att det skett förbättringar även på det här området, men det måste vara otillfredsställande att den som vårdar en svårt handikappad i hemmet inte värdesätts för det arbetet. Det går inte att bortse från det faktum att skall man likna detta arbete vid ett annat arbete, vilket som helst, för vilket arbetsgivaravgifter och sjukförsäkringsavgifter utgår utöver lön, ter sig dessa nuvarande 15 000 kr. per år mera som ett hån. Det föreligger trots allt, oavsett vad utskottet anför, en orättvis behandling i skattehänseende. De olika taxeringsnämnderna i landet gör olika bedömningar. Det har vi också påvisat i vår motion. Det är av den anledningen som vi har föreslagit att riksförsäkringsverket skall utarbeta enhetliga regler för utbetalning av vårdbidragen och för beskattningen av desamma. Herr talman!

Herr talman! Herr Gahrtons inlägg skall jag här inte på något sätt bemöta. Jag vill säga det inledningsvis, så herr Gahrton inte tror att det glöms bort. Herr Karlsson i Ronneby kommer senare under debatten att ta upp den frågan. Jag skall inledningsvis rikta mig något till herr Franzén. Vi vet alla att pensionerna är värdesäkrade genom anknytningen till basbeloppet. Däremot har pensionskommittén fått i uppdrag att utreda frågan om pensionernas standardsäkring. Det är ett känt faktum att kommittén inom kort kommer att redovisa sina överväganden i ett betänkande. Det skulle inte vara klokt att rusa ut och fatta ett beslut innan vi sett resultatet av pensionskommitténs arbete. När det gäller basbeloppets beräkning är det alldeles riktigt som herr Franzén säger att den frågan ingår i pensionskommitténs uppdrag.

I december 1975 anslöt sig herr Franzéns partikamrat herr Olsson i Stockholm till utskottsmajoriteten och i kammardebatten den 10 december påpekade han att han ansåg det riktigt att pensionskommittén fick detta uppdrag. Nästa gång ärendet var uppe till behandling var i maj 1976. Då fanns inte heller någon reservation från vänsterpartiet kommunisterna, utan man anslöt sig fortfarande till den ståndpunkten att pensionskommittén skulle handlägga denna fråga. I november 1976 var ärendet senast uppe, och då gick det igenom utan att någon talare var anmäld. Inte heller representanter för vänsterpartiet kommunisterna hade något att erinra. Jag har därför utgått ifrån att man avvaktar pensionskommitténs överväganden och resultat, att detta plötsliga inlägg i kväll bara är en tillfällighet och att det vi har hört från herr Franzéns företrädare fortfarande gäller. När det gäller årsinkomsten för inkomstprövning för rätt till hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg hänvisar ni till att inkomstgränsen fastställdes 1969. Det är alldeles riktigt att det skedde vid den tidpunkten, men det kanske förtjänar att erinras om att riksdagen 1974 beslutade om väsentligt mildare reduktionsregler för inkomster överstigande 1 500 kr. för ensamstående pensionär och 2 000 kr. för makar. Före denna tidpunkt påverkade hälften av inkomster överstigande nämnda belopp det kommunala bostadstillägget. Enligt riksdagens beslut 1974 blir reduktionsfaktorn en tredjedel. Det innebär att den här bestämmelsen väsentligt mildrar marginaleffekterna för pensionärer med relativt låga sidoinkomster, och det var i första hand dem vi hade att tänka på. Nu har skatteutredningen att framlägga förslag om pensionärernas beskattning. Utredningen skall slutföra sitt arbete före utgången av november månad. Därför måste herr Franzén ge mig rätt när jag påstår att den prövningsfria årsinkomsten har ett nära samband med den frågan. I samband med föräldraförsäkringsreformen 1973 skedde en väsentlig förbättring av vårdbidraget. Bidraget blev pensionsgrundande, och rätt till förvärvsavdrag vid beskattningen har för flertalet vårdnadshavare inneburit en förbättring i förhållande till det tidigare vårdbidraget. Vårdbidraget är avsett som ett grundläggande försörjningsstöd, och f.n. utgör fullt bidrag närmare 1300 kr. per månad. Den 1 april sker en höjning, då basbeloppet ökar från 10 700 till 11 100. Vårdbidraget är således knutet till folkpensionen och utgår högst med belopp som motsvarar hel förtidspension till ensamstående jämte pensionstillskott. Även den här frågan följs med största uppmärksamhet. I och med att vi fick föräldraförsäkringen tillsattes en utredning med uppgift att följa utfallet av reformen. Utredningen skall bedöma reglerna om bl.a. vårdbidraget, och pensionskommittén skall, som jag tidigare nämnt, presentera resultatet av sina överväganden om standardsäkring av pensionssystemet. Det är uppenbart att resultatet av båda dessa utredningar kan bli av betydelse för denna fråga. Jag är övertygad om att herr Franzén i en replik kommer att säga att vi bara hänvisar till utredningar. Men, herr Franzén, många gånger har vänsterpartiet kommunisterna självt föreslagit en utredning eller anslutit sig till förslag om utredning. Menar man allvar med att en utredning skall arbeta med en fråga, så bör man avvakta utredningens förslag. Sedan har man självfallet rätt att göra invändningar mot det och komma med förslag till förbättringar om man har några sådana. Herr talman! På dessa punkter yrkar jag avslag på vpk-motionerna. Utöver detta skall jag ta upp ett särskilt yttrande som är fogat till utskottets betänkande. Under en följd av år har fru Hörnlund och jag motionerat om det förhållandet att en utländsk moder till ett svenskt barn inte har rätt till vårdbidrag. Nu skriver utskottet ätt pensionskommittén har att behandla frågan och kommer att göra det i ett delbetänkande som skall lämnas nu i vår. Därmed låter jag mig nöja. Jag förstår inte att inte utskottsmajoriteten hade samma välvilliga syn på en annan av våra motioner. Om vårdnadshavaren är av utländsk börd, och barnet och vårdnadshavaren är bosatta här i landet i minst sex månader kan de få ett bidragsförskott på över 4000 kr. Men rätten till detta bidragsförskott upphör när den av föräldrarna som inte har vårdnaden av barnet avlider. Det upplever vi motionärer som en orättvisa. Orsaken till att familjen är splittrad bör inte påverka rätten till bidrag i detta sammanhang. Vi menar att dessa barn borde ha rätt till barnpension. Men eftersom hela barnpensionssystemet och vårdbidragssystemet är knutet till folkpensionen krävs det svenskt medborgarskap. De barn det är fråga om har många gånger svårigheter och särskilda behov, både i lekskola, förskola och skola. Jag bedömer det som orättfärdigt att man skall frånta en sådan splittrad familj rätten till ett ekonomiskt stöd. I utskottets betänkande står att pensionskommittén skall pröva denna fråga, och i avvaktan på dess betänkande är man inte beredd att medverka till en lagändring. Jag anser också att vi bör avvakta ett förslag, men nog hade det varit av intresse att dessa frågor hade behandlats i ett sammanhang och att det i det delbetänkande som vi har att vänta i vår hade funnits ett förslag om barnpension till dem som tidigare har haft bidragsförskott. Herr talman! Jag har inget yrkande på denna punkt, men när nu utskottsmajoriteten inte lyfter fram den här saken hoppas jag att pensionskommittén förstår vikten av att frågorna behandlas i ett sammanhang.
Herr talman! Fru Håvik hade alldeles rätt när hon misstänkte att jag skulle begära replik. Jag kanske dock inte använder exakt den formulering som fru Håvik trodde att jag skulle göra. Jag kan i stället ta den formulering som fru Håvik använde — den om att ha frågorna under uppsikt. Vad hjälper det att man står vid sidan om och har frågan under uppsikt i en pensionskommitté när inflationen galopperar ifrån både oss och pensionärerna. Jag tycker att det finns anledning att verkligen se till att grundbeloppen höjs. Och som jag sade i mitt första inlägg står det inte i motsättning till det utredningsarbete som pensionskommittén håller på med. Det är riktigt att reduktionsfaktorn för hustrutillägg och bostadstillägg vid en inkomst på över 2 000 kr. resp. 1 500 kr. har sänkts från 50 96 till en tredjedel. Ännu 1977 — åtta år efter det att beloppen fastställdes — räknar man dock med samma belopp som 1969, fru Håvik. Vi tycker att det finns anledning att höja det beloppet. Kostnadsutvecklingen har ökat och även industriarbetarlönerna, som jag tidigare redovisade. Det är riktigt att vårdbidraget är knutet till pensionen. Svårt handikappade barn klarar sig emellertid inte själva. Normala människor som har pension kan som regel klara sig själva, men ett svårt handikappat barn som får denna pension måste ha någon som hjälper sig. Och man kan väl kosta på sig att erkänna att kostnaderna för den vården överstiger pensionen. Naturligtvis skall man låta utredningar arbeta, men tyvärr tar utredningar många gånger för lång tid på sig, och det märks speciellt i en situation med hög inflationstakt — en sådan som vi har haft det senaste året och som vi beräknas få under det kommande året.
Herr talman! Först vill jag undanröja en missuppfattning från herr Franzéns sida. Barnet har ingen pension, utan vårdaren får ett belopp som motsvarar full förtidspension för att vårda barnet. Vi kommer litet snett i debatten om vi säger att barnet har pension — barnpension är något helt annat. Herr Franzén medger att utredningar skall få arbeta med dessa frågor. När det gäller de basbeloppsanknutna pensionerna och konsumentprisindex har kommunisterna också delat den uppfattningen. Vid tre olika tillfällen, senaste gången i november, ansåg de att pensionskommittén skulle arbeta med den saken. Nu vet vi att kommittén kommer med ett förslag i vår. Jag förstår inte hur vi bringar frågan närmare sin lösning genom att anta den motion som vänsterpartiet kommunisterna har. Den kanske inte alls ligger rätt. Jag rekommenderar herr Franzén att även när det gäller standardsäkringen av pensionerna avvakta. Kanske inte heller det som vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit är det riktiga. Det finns ju då möjligheter att återkomma när en proposition i frågan föreligger. När det gäller reduktionsfaktorn medgav jag att beloppen fastställdes 1969 — så långt var motionen riktig. Men nog hade i ärlighetens namn varit bra om man i motionen också hade berört att reduktionsfaktorn har förändrats. Det är väl ändå av väsentlig betydelse att reduktionsfaktorn 1974 ändrades från 50 96 till en tredjedel. Därmed har jag inte sagt att den i dag ligger rätt, men jag har pekat på att även denna fråga är under behandling. Jag tycker att det är klokt att vänta på förslagen från pensionskommittén vilken, som jag bedömer det, har mycket stor erfarenhet av att handlägga dessa frågor, inte minst med tanke på alla de förslag till reformer som har kommit från denna kommitté.
Herr talman! Vi skulle naturligtvis kunna stå här och hacka på varandra hur länge som helst, fru Håvik, men jag tänker inte göra det. Jag tycker inte att det förändrar något i sak om det är barnet eller föräldern som har ca 15 000 att röra sig med. Summan är för de här människorna densamma, vare sig den utbetalas till barnet eller till föräldern i fråga. Det är de båda tillsammans som skall leva på pengarna. Därför anser vi att det är för litet. I övrigt kan man naturligtvis säga att inte heller vi i vpk tagit upp frågan under ett par års tid, men vi tycker nu att det har blivit en sådan prisstegringstakt att det finns anledning att på nytt göra det. Det är ju inte så enkelt att när utredningen väl har lagt sitt förslag beloppen genast kan höjas. Utredningar brukar ju remissbehandlas och sedan skall regeringen ta sin tid på sig för att bedöma remissbehandlingen och komma med en proposition innan det finns möjligheter att riksdagen kan fatta ett beslut. Och innan det får giltighet har säkerligen pensionerna sjunkit avsevärt i förhållande till den genomsnittliga industriarbetarlönen. Jag vidhåller att det inte råder någon motsättning mellan att nu höja grundbeloppen och att vänta på vad utredningen kommer fram till.
Herr talman! Det är inte så enkelt att man bara kan anta ett förslag som kommunisterna har lagt när det gäller att ändra den omfattning i vilken konsumentprisindex skall påverka basbeloppet före dessa pensioner. Man har glömt att studiemedel, bidragsförskott och en rad andra stöd i samhället också är basbeloppsanknutna. Detta gör att man bara har kommit en halv bit på väg. Jag tycker att det är viktigt att man använder rätt terminologi - om man kallar det pensioner till barn eller vårdnadsbidrag till den som vårdar det handikappade barnet — inte minst med hänsyn till dem som läser kammarens protokoll och kanske tror att de kan hämta några visdomsord därur.

Herr talman! Handikappersättningen har tagits upp i ett flertal motioner, som behandlas i = socialförsäkringsutskottets betänkande 1976/77:19. I motionerna hävdas att handikappersättningen bedömts alltför restriktivt. Motionärerna begär att riksdagen uttalar sig för generösare bestämmelser. Propositionen 1974:129 låg till grund för reformen. Av uttalanden i propositionen framgår att syftet med handikappersättningen var att utvidga den tidigare rätten till invaliditetstillägg och invaliditetsersättning och att mildra de ofta rigorösa villkor som gällde för rätten att erhålla dessa förmåner. Den reform som då genomfördes ingav många handikappade förhoppningar om förbättrade möjligheter till ersättning. Många som sökt ersättning har emellertid fått avslag på sina ansökningar och blivit besvikna på reformen. Därför har vi nu fått motionerna i denna fråga. Det är verkligen att beklaga att reformen har givit detta resultat. Motiveringen i den nämnda propositionen var ju att man ville göra det lättare för de handikappade som behöver ersättning att få sådan. Socialförsäkringsutskottet, som behandlade propositionen 129 i sitt betänkande 1974:32, trycker ännu starkare än propositionen på kravet på mildare regler för erhållande av handikappersättning. Jag vill citera vad utskottet skrev den gången: ”Det väsentliga syftet med de nya bestämmelserna är att mildra de ofta rigorösa krav som gällande bestämmelser om invaliditetstillägg och invaliditetsersättning uppställer i fråga om den försäkrades hjälpbehov och att man i ökad omfattning skall kunna beakta de merkostnader som orsakas av handikappet.

Det är verkligen beklagligt att det beslut som riksdagen fattade 1974 och den reform som började tillämpas den 1 juli 1975 tycks ha tolkats så restriktivt av dem som haft att handlägga ansökningarna. När beslutet fattades var ju alla eniga om att söka förbättra förhållandena för de handikappade. Den enigheten kvarstår, och alla önskar säkert medverka till lättnader för de handikappade. Bestämmelserna om handikappersättning har som tidigare nämnts tilllämpats sedan den 1 juli 1975. Socialförsäkringsutskottet påpekar i det betänkande som vi i dag behandlar att erfarenheterna av de nya reglerna ännu är alltför begränsade. På flera håll finns emellertid ett uttalat missnöje med bestämmelserna både bland de handikappade och bland dem som har att tillämpa lagstiftningen. Utskottet har därför kommit till den slutsatsen att reglerna om handikappersättning i sin nuvarande lydelse uppenbarligen inte är ägnade att tillgodose sitt syfte.

Det är bra, för de av riksdagen beslutade förbättringarna måste också komma dem till del som avsågs när beslutet fattades. Låt mig sedan ägna några minuter åt en annan motion som utskottet haft att behandla. För kvinnor som blivit änkor efter den 30 juni 1960 utgår folkpension i form av änkepension utan inkomstprövning. Pension till kvinnor som blivit änkor dessförinnan är däremot inkomstprövad. I motionen 1076 yrkar herr Börjesson i Falköping m.fl. att riksdagen skall ge regeringen till känna att inkomstprövningen bör slopas. Motionärerna anser det från rättvisesynpunkt otillfredsställande att kvinnor vilka blivit änkor före den 30 juni 1960 inte skall ha tillgång till den ekonomiska garanti som änkepensionen utgör. Det här är en fråga som prövats av riksdagen en följd av år. Jag förstår mycket väl att det kan upplevas som problem att den som blev änka den 1 juli 1960 eller senare får änkepension utan inkomstprövning, under det att den som blev änka före detta datum får pensionen inkomstprövad. Det är väl i hög grad känslan av olika behandling som upplevs orättvis. Jag kan förstå det, och när utskottet i sin skrivning pekar på att efterlevandepensioneringens framtida utformning är föremål för utredning i pensionskommittén, är det kanske en klen tröst för dem som nu har reducerad pension. Jag tycker att vi har var och en ett intresse av att alla medborgare får en rättvis och likvärdig behandling. Utskottet pekar i sitt utlåtande över den här motionen på den utredning som jag tidigare nämnde. Utskottet framhåller också att inkomstprövningsreglerna innebär att änkepensionen vid nuvarande basbelopp om 10 700 kr. inte i något fall är konsumerad förrän vid sidoinkomster om drygt 30 000 kr. och ofta inte helt avtrappad förrän sidoinkomsten uppgår till 40 000 kr. Jag tycker också det är viktigt att nämna om de generösare regler som gäller och som nu gör det möjligt att lättare erhålla förtidspension för den som fyllt 60 år. Många i den grupp som det talas om i motionen är kanske i den åldern och kanske har de av olika skäl svårt att få arbete. Jag vill då peka på de möjligheter som finns till förtidspension av arbetsmarknadsskäl. Herr talman! Jag vill med vad jag nu sagt yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill börja med att understryka vad socialförsäkringsutskottet skrivit när det gäller handikappersättningen och yrka bifall till utskottets hemställan i punkten 2, moment 11. Utskottet förordar en översyn av reglerna, och det står helt i linje med vad jag krävde i en interpellationsdebatt med socialminister Gustavsson den 14 januari i år. Bakgrunden till kravet på en översyn är att det under hösten och vintern har skett en allvarlig försämring i fråga om beviljandet av handikappersättning. På flera håll finns det ett uttalat missnöje med bestämmelserna både bland de handikappade och bland dem som har att tillämpa lagstiftningen. Försämringen medför väldigt allvarliga konsekvenser för flera handikappgrupper när det gäller att klara arbetssituationen och möjligheterna att leva ett aktivt liv i övrigt. Bestämmelserna om handikappersättningen har blivit en ”klasslag”. Den som har råd att skaffa sig merutgifter får ersättning, men den som inte har råd får ingen ersättning. Jag vill protestera mot en sådan tilllämpning av lagen. Socialministern avvisade i interpellationsdebatten i mitten av januari en förändring av lagstiftningen. Det beklagade jag vid det tillfället. Det negativa svaret från socialministern föranledde ett stort antal motioner med krav på en översyn. Tillsammans med herr Johansson i Jönköping inlämnade jag en motion i frågan. Dessutom fanns det en motion från den socialdemokratiska riksdagsgruppen vid sidan om ytterligare några motioner. Det är alltså ganska många som har reagerat mot socialministerns negativa hållning. I utskottet uppnåddes enighet i frågan vilket var glädjande. I betän kandet på s. 13 står det följande som jag gärna vill läsa in till protokollet: ”Utskottet har tagit del av den praxis som hittills hunnit utbildas på området och därvid i likhet med motionärerna —--- kommit till den slutsatsen att reglerna om handikappersättning i sin nuvarande lydelse uppenbarligen inte är ägnade att tillgodose sitt syfte. Med anledning härav har utskottet vid sammanträde den 1 mars 1977 beslutat förorda en översyn av dessa regler.

Utskottet tog sitt beslut den 1 mars, och den 3 mars, alltså några dagar därefter, tvingades socialministern kapitulera. Då först lade han ut uppdraget om en översyn av handikappersättningen på riksförsäkringsverket. Men genom den negativa hållningen den 14 januari har han alltså fördröjt en rättelse av lagstiftningen. Det var tur att socialministern vaknade, för annars hade han blivit överkörd av riksdagen. Vad som är viktigt nu är att man snabbt förändrar lagstiftningen så att tillämpningen står i överensstämmelse med intentionerna bakom 1974 års riksdagsbeslut då man införde handikappersättningen. Den här reformen är angelägen därför att den berör väldigt många människor som lever under ytterst svåra förhållanden. Reformen om handikappersättning är viktig, den får inte fuskas bort.

Herr talman! Med anledning av det som nämndes av herr Nilsson i Kristianstad om socialministerns yttrande i interpellationsdebatten den 14 januari vill jag läsa upp några rader ur det protokollet. Socialministern sade så här: ”De fortsatta erfarenheterna får visa om det finns anledning att i något avseende ytterligare se över reglernas utformning.” Vidare sade socialministern: ”Det är helt naturligt att jag, lika väl som herr Nilsson i Kristianstad, är intresserad av att riksdagens beslut och intentioner verkligen följs upp. Om det är så att beslutet innebär att det kan finnas olika tolkningar av det, måste vi se till att beslutet justeras —---.”
Herr talman! Jag vill bara notera att vid interpellationsdebatten i januari var socialministern inte intresserad av en översyn trots att det fanns skäl för en sådan. Det framgår helt klart av den debatten.
Herr talman! Jag läste i mitt förra debattinlägg upp att socialministern har sagt att han är intresserad av att riksdagens beslut följs upp och lika intresserad av det som herr Nilsson i Kristianstad.

Herr talman! Det räcker inte med att uttala ett allmänt intresse för en fråga. Man måste också handla. Socialministern deklarerade i januari att han inte hade för avsikt att ta något initiativ i frågan. Någon annan tolkning kan man inte få fram ur den interpellationsdebatten.